Herr talman! Jag skall något kommentera de reservationer som avgivits angående bistånd till länder i Asien. Moderaterna föreslår i reservation nr 22 en sänkning av landramen för Laos med 5 miljoner i förhållande till regeringens förslag, medan vänsterpartiet kommunisterna vill höja biståndsramen med 5 miljoner. Därutöver föreslår vpk att åtgärder skall vidtas för att utveckla Sveriges ekonomiska, handelspolitiska och kulturella förbindelser med Vietnam och Laos. Det nya samarbetsavtalet med Laos understryker den hittillsvarande inriktningen på skogsbruk, träindustri, kommunikationer och transporter. Därtill kommer importstöd för finansiering av insatsvaror och basförnödenheter samt konsulttjänster. Eftersom Laos är ett av världens fattigaste och mest krigshärjade länder är återuppbyggnadsarbetet av naturliga skäl förknippat med åtskilliga svårigheter. Inför förra årets biståndsförhandlingar granskades det svensk-laotiska utvecklingssamarbetet, och de problem som då påtalades från svensk sida har i allt väsentligt beaktats i samarbetsavtalet för åren 1982 84. SIDA:s medverkan i samarbetet har fördjupats genom övergång från importstöd till projektstöd, och svensk personal utnyttjas i ökad omfattning för att ge den laotiska förvaltningen erforderlig kapacitet. Utvecklingssamarbetet med såväl Laos som Vietnam är redan av sådan omfattning att anledning saknas till ytterligare åtaganden från svensk sida. Det finns alltså ingen anledning att frångå regeringens förslag till landram för Laos, och jag yrkar därför avslag på reservationerna 22 och 27. Medan moderaterna föreslår en kraftig sänkning av anslagsramen för Indien, förespråkar folkpartiet en mindre höjning av anslaget. Någon närmare motivering för sitt ställningstagande har moderaterna inte anfört, men man kan väl på goda grunder anta att det är de tidigare reservationerna med förhållandevis stora summor som ligger bakom deras hållning. Dessa reservationer avser i allt väsentligt det ändamålsbestämda biståndet. Detta ökar sedan några år tillbaka och koncentreras successivt till stora, långsiktiga program och projekt som är till särskilt gagn för den allra fattigaste delen av befolkningen. Det gäller hälsovård, skogsbruk, markvård samt dricksvattenförsörjningen. Utskottet delar regeringens uppfattning att pågående och planerade program skall kunna genomföras inom oförändrad medelsram. Det skall i detta sammanhang då också påpekas att outnyttjade medel står till förfogande. Genom att dessa nu till stora delar kommer att tas i anspråk beräknas reservationen vid utgången av innevarande budgetår reduceras väsentligt. Med detta ber jag att få yrka avslag på reservationerna 23 och 24. Vänsterpartiet kommunisterna förordar en mindre sänkning av landramen för Sri Lanka i förhållande till regeringens förslag. Vårt bistånd till Sri Lanka domineras av det finansiella stödet till kraftverksprojektet i Kotmale. Kotmale är ett av de tre kraftverk som ingår i ett mycket omfattande program för att utnyttja Mahaweliflodens vattenmassor för konstbevattning och energiproduktion. Kraftverksbygget är av central betydelse för landets ekonomi och utveckling. Kotmaleprojektet har av olika omständigheter blivit kraftigt fördyrat och den tidigare handläggningen av projektet har utsatts för kritik här i riksdagen. Det gäller såväl vid utrikesutskottets behandling som vid konstitutionsutskottets granskning av ärendet. I en reservation till utrikesutskottets betänkande 1981/82:28 framhöll socialdemokraterna att åtagandet kommit till stånd utan projektprövning och utan övergripande avtalsmässig reglering. När en sådan därefter måste ske saknas möjlighet för riksdagen att genomföra en förutsättningslös prövning av biståndets omfattning och av Kotmaleprojektet som en del av Sri Lankas utvecklingsansträngning. Den relativt kraftiga ökningen av medelsramen för Sri Lanka beror således på det sexåriga insatsavtal som ingicks i juli 1982. Trots den kritik vi haft anledning att rikta mot tidigare handläggning av samarbetet i fråga om Kotmaleprojektet finns det nu inga skäl att frångå eller förändra ett redan ingånget avtal. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 33. Den föreslagna landramen för Vietnam har föranlett fyra reservationer. Inte oväntat går moderaterna i spetsen och riktar ett Alexanderhugg mot Vietnambiståndet. Man föreslår en nedskärning med 65 96 eller 240 miljoner Centern begär en begränsad minskning av landramen medan folkpartiet vill behålla oförändrad ram i förhållande till innevarande budgetår. Jag noterar att folkpartiet avstått från att foga några politiska kommentarer om de utomordentligt komplicerade och svåröverskådliga förhållandena i Vietnam till sin reservation. Vpk föreslår å sin sida en kraftig ökning av biståndsramen för Vietnam. Det svenska biståndet till Vietnam koncentreras till två huvudområden: skogsindustri och hälsovård. Kommande insatser inriktas på effektivare utnyttjande av befintliga anläggningar helt i linje med de principer för bistånd som samtliga partier ställt sig bakom. Såväl Vietnam som Laos erhåller ett långsiktigt bistånd för att — i överensstämmelse med fastställda biståndspolitiska mål — främja resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning samt ekonomiskt och politiskt oberoende. Vi känner ingalunda, som hävdats i moderata inlägg tidigare i debatten, någon tillfredsställelse över situationen i Vietnam. Som redan utrikesministern framhållit har vi kraftigt tagit avstånd från den vietnamesiska invasionen i Kampuchea. Vi erkänner som bekant heller inte någon av de mer eller mindre självutnämnda regeringar som gör anspråk på att representera landet. Men som tidigare i dag understrukits, inte minst av folkpartiet, är vårt bistånd avsett för människorna och inte för regimerna. I sin iver att utnyttja Vietnambiståndet för snävt partipolitiska syften har moderaterna hävdat att tvångsarbete skulle förekomma i Vietnam och Laos. Det saknas — det har ingående utredningar visat — underlag för sådana påståenden. Eftersom moderaternas representanter i bl.a. konstitutionsutskottet har tillgång till samma utredningsmaterial som andra partier borde vi i fortsättningen kunna räkna med att de inte upprepar dessa illa underbyggda påståenden. När man åsätter vårt bistånd till Vietnam stämpeln skandal säger det mer om det parti som fäller så besinningslösa omdömen än om den breda riksdagsmajoritet som vill fullfölja svenska åtaganden att hjälpa till och bygga upp ett fattigt och av kriget illa sargat land. Det finns åtminstone två uppenbara logiska tankevolter i den kritik som moderaternas representanter riktar mot Vietnambiståndet. För det första är det en logisk inkonsekvens att kalla biståndet skandalöst utan att fullt ut ta konsekvenserna av denna grava anklagelse och begära att biståndet helt skall avbrytas. För det andra är det fullkomligt förbryllande att först kalla Bai Bang-projektet för ett präktigt förlustföretag och sedan i nästa andetag ondgöra sig över att Sverige binder sig för fortsatta åtaganden i Bai Bang i form av bl.a. svensk expertmedverkan. Skulle vi följa moderaternas linje och avveckla stödet till Bai Bang blev ju förlusten ännu större, och det skulle bl.a. innebära att svensk materiel i stor omfattning skulle komma att förslösas, vilket väl ändå i åtminstone någon mån borde oroa moderaternas marknadsekonomiska samvete, särskilt som återflödet för Vietnams del — och det i allt väsentligt beroende på Bai Bang-projektet — är ca 80 96, eller åtminstone mellan 70 och 80 96. Avslutningsvis vill jag på den här punkten fråga om det inte vore ett brott mot mänskliga rättigheter, om vi genom att avbryta projektet skulle medverka till störningar i landets pappersproduktion, som är av så grundläggande betydelse för landets utveckling och för människornas förkovran. Herr talman! Jag yrkar härmed avslag på reservationerna 35, 36, 37 och 38. Slutligen, herr talman, skall jag helt kort kommentera reservation 42 angående Kampuchea och 43, som avser Demokratiska folkrepubliken Yemen. Vpk vill att kretsen av svenska biståndsländer skall utökas med Kampuchea och Demokratiska folkrepubliken Yemen. Motiven för internationellt bistånd till Kampuchea med särskild inriktning på sårbara grupper är fortfarande hållbara. Regeringen har också förklarat sig beredd att tillskjuta medel ur katastrofreserven för hjälpinsatser till Kampuchea i den omfattning som kan anses motiverad. Att bevilja ett särskilt biståndsanslag till Kampuchea kan däremot inte anses befogat. Inte heller anser vi att något nytt i sak har tillkommit sedan förra årets behandling av vpk-motionen som kan utgöra underlag för ett beslut att nu uppta också folkrepubliken Yemen som programland. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på reservationerna 42 och 43 och bifall till utskottets hemställan under samtliga här berörda punkter.
Herr talman! Först skall jag något kommentera Indien och Laos, där vi har reservationer som för Indiens del innebär 40 miljoner mindre än utskottets förslag. Det är rätt, som Bengt Silfverstrand förmodar, att det är de outnyttjade reservationerna som är bakgrunden till denna inställning. Vi tycker att det kan vara skäligt att utnyttja dessa reservationer för det här året. Likadant är det när det gäller Laos. Där föreslår vi oförändrat anslag, och det blir 5 miljoner mindre än enligt förslaget i propositionen. Låt mig sedan säga några ord när det gäller Vietnam, som ju är en stor fråga. Den 28-31 mars gick en division vietnamesiska trupper, understödda av artilleri och tanks, till attack mot flyktingbyar på Kampucheas gräns till Thailand. 30 000 flyktingar beräknas ha flytt till Thailand. Lägret, som till stor del har bekostats av bistånd från FN och annat håll för att bygga upp flyktingbyar, sjukhus och andra resurser, blev totalförstört. Vårt bistånd till ett land som bär sig åt på det sättet tycker jag verkligen kan ifrågasättas. Det var intressant att höra Bengt Silfverstrand yttra att vi, om vi vore logiska, helt skulle ta bort anslaget. Det är en tanke som säkert skulle hamna i god jord hos moderata samlingspartiet. Vi är helt övertygade om att Vietnam, med den tekniska expertis man visar sig besitta i sina krigsföretag, mycket väl klarar att sköta pappersbruket i Bai Bang. Vi kan möjligen tänka oss att ge landet humanitär hjälp i form av att bygga upp sjukhus osv. Det kan vara rimligt. Men att binda oss för ett långsiktigt driftsbidrag till pappersbruket i Bai Bang tycker vi moderater är helt fel. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.
Herr talman! Först några ord om reservationerna beträffande biståndet till Indien och Laos. Jag vill understryka att vi räknar med att de outnyttjade medlen till Laos till fullo skall tas i anspråk under det kommande budgetåret. Också beträffande Indien kommer de reserverade medlen till mycket stor del att användas. Därmed bortfaller i stort sett motiveringen för de moderata reservationerna på dessa punkter. Jag tror inte vi behöver orda särskilt mycket om de förhållanden i Vietnam där vi i stort sett är eniga. Vi har hela tiden med skärpa kritiserat Vietnams handlande när det gäller invasion och ockupation av annat land, en fråga som också utrikesministern tog upp tidigare i debatten. Det framgår också klart av utskottets betänkande att vi under vissa omständigheter kommer att vara beredda att ompröva vårt bistånd till länder som bedriver angreppskrig. Samtliga partier står bakom det uttalandet. Det är alltså mer intressant att diskutera de punkter där våra uppfattningar går isär. Att skära ned biståndet så kraftigt som moderaterna har föreslagit skulle emellertid få allvarliga konsekvenser på många områden, exempelvis på sjukvårdsområdet, där moderaterna nu har gjort en halv reträtt, och för det oerhört väsentliga Bai Bang-projektet. Där har vi tagit ett första steg mot en mycket stor investering med hjälp av svenska biståndsmedel. En sådan investering i ett underutvecklat land måste följas upp, i detta fall med svensk sakkunskap. Eftersom vi har gjort denna investering, är det också vår skyldighet att följa upp hjälpen med svensk expertmedverkan och ett driftstöd. Därmed skapas garantier för att pappersbruket i fråga blir funktionsdugligt och kan producera papper. Drar vi oss ur finns det risk för att hela projektet spolieras. Då blir enligt vår mening förlusterna betydligt större.
Herr talman! Vi tycker det är ett egendomligt handlande att först säga att man kraftigt tar avstånd från någonting för att därefter överlämna en check som med 20 milj.kr. överstiger beloppet för året dessförinnan. Det rör sig alltså om sammanlagt 365 milj.kr. för det kommande budgetåret. Det är, som jag sade, ett enligt vår mening utomordentligt egendomligt sätt att agera. Jag har med olika exempel försökt visa att det inte kan råda minsta tvivel om att vietnameserna själva kan klara driften av pappersbruket i Bai Bang, om de bara har den rätta viljan. Jag är helt övertygad om att man klarar det, såvida inte krigsviljan dominerar. Hur kan man sköta ryska tanks och luftvärnsrobotar samt annan avancerad utrustning, om man inte kan sköta ett relativt okomplicerat pappersbruk?
Herr talman! Det är en betydligt mer komplicerad konflikt som pågår borta i Indokina än vad moderaterna här försöker göra gällande. Låt mig åter understryka vår uppfattning när det gäller ockupationen av Kampuchea. Det finns andra stormakter med intressen borta i detta område. Jag kan bara erinra om de försök som har gjorts bl.a. av Frankrike att få till stånd överläggningar mellan de inblandade parterna, bl.a. ASEAN-länderna. Låt mig även erinra om att man har varit ytterst nära att komma till förhandlingar om ett försök att avbryta krigsinsatserna. Men de förhandlingarna har spolierats av det USA-understödda Thailand. Jag har velat bredda diskussionen litet, eftersom jag tycker att det är väl ensidigt att beskylla en part för ett krig, där också flera andra stater är inblandade och får bära sitt ansvar.

Herr talman! Vad som i propositionen går under beteckningen ”enskilda organisationer” utgör en rik flora av föreningar och sammanslutningar, som har kristna, allmänt humanitära eller fackliga förtecken. Med förhållandevis små medel har dessa organisationer kunnat utföra ett arbete, som har varit banbrytande i de fattiga länderna. Långt innan den svenska staten hade några som helst tankar på att bygga skolor eller sjukhus i Afrika och Asien, fanns i dessa länder svenska missionärer, vilka gjorde det som ingen riksdag eller regering på den tiden hade något som helst intresse av. Dessa organisationer har i dag mer än 100 års erfarenhet av samarbete med människor i de länder som vi stöder. Vad som tidigare ofta skedde i svensk regi har nu i mycket stor utsträckning överlåtits till självständiga kyrkor och övriga organ. Alla som har erfarenhet av detta arbete har en gemensam uppfattning, nämligen att vi i Sverige har mycket att lära av dem som bor i Afrika, Asien och Latinamerika, precis som de har en del att lära av oss. Jag konstaterar med tillfredsställelse vad utrikesminister Bodström sade i sitt inledningsanförande, nämligen att vi bygger vidare på den långa erfarenhet som enskilda organisationer har. Även Ingemar Eliasson berörde isitt anförande värdet av de frivilliga organisationerna. Han talade så vackert om de enskilda organisationerna att jag nästan trodde att han skulle yrka bifall till vår reservation. Men så skedde inte. Det är bl.a. mot denna bakgrund som vi moderater vill slå vakt om de frivilliga och enskilda organisationerna såsom en mycket viktig grupp i det svenska biståndet. Till skillnad från det officiella, statliga biståndet kan en enskild organisation ofta arbeta mera informellt vid sidan av en byråkrati och en regering, som inte sällan utgör ett hinder för ett effektivt arbete. T. o. m. i ett land som Sydafrika kan en enskild organisation hjälpa apartheidpolitikens offer. En demokratisk utveckling är viktig, t.o.m. nödvändig, om man vill att alla människor skall kunna leva i frihet och därmed ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i sitt land. Hand i hand med en sådan utveckling går också en naturlig och självklar utveckling mot mänskliga rättigheter. I en sådan process kan enskilda organisationer spela en viktig roll. För det är ju inte en enhetlig grupp människor från Sverige som deltar i detta arbete. Låt mig ge några exempel. Den grupp som får det största stödet är det s.k. missionsrådet, som för det här arbetet har en särskild biståndsnämnd. Det är olika organ med internationell inriktning och som har anknytning till Svenska kyrkan och praktiskt taget samtliga frikyrkor. Det är vidare humanitära organisationer, t.ex. Rädda barnen, och det är fackliga och kooperativa organ, främst LO-TCO:s biståndsnämnd, som är ett samverkansorgan. De sistnämnda, alltså de fackliga och kooperativa utvecklingsinsatserna, har ökat mest under senare tid. I det här arbetet, som är ett verkligt samarbete, söker man alltid en part i mottagarlandet, som man känner samhörighet med och har förtroende för. Mottagare av LO-TCO:s stöd är fackliga organisationer i de olika länderna, medan missionsorganisationerna samverkar med sina systerkyrkor. Två olika huvudinriktningar dominerar i den här verksamheten, undervisning och sjukvård. Hälsooch sjukvårdssektorn har ökat mest. En viktig insats — helt i linje med budgetpropositionens synpunkter — utgör stödet till projekt för att utveckla landsbygden. Detta är också insatser som har ökat på senare tid just från de enskilda organisationerna. Genom de enskilda organisationerna får det svenska biståndet en bred, folklig förankring. Genom egna insatser just till organisationer som man är medlem i eller känner samhörighet med kan man bidra till en positiv utveckling i olika länder. Genom de volontärbidrag som utgår kan många svenskar dessutom direkt få arbeta praktiskt i olika projekt. Under det senast redovisade verksamhetsåret fanns 578 volontärbidrag för tjänstgöring i 52 länder. Det är de frivilliga organisationernas förtjänst att svenska folket sluter upp bakom biståndet, sade utrikesministern tidigare i dag, och det är en uppfattning som vi moderater delar. De svenska enskilda organisationerna, som mottar bidrag från SIDA, har inför utskottet förklarat att man kan öka sina biståndsinsatser, om man skulle få ett högre statsbidrag. Vid direkta kontakter med olika organisationer har vi också fått klart för oss att de kan öka sina insatser med relativt kort varsel. Av de skäl som jag här har redovisat anser vi moderater, att det är angeläget att en växande del av biståndsanslaget går via enskilda organisationer. Jag föreslår därför bifall till reservation 55 och samtliga övriga moderata reservationer som är knutna till utrikesutskottets betänkande nr

Herr talman! Länge handlade biståndsdebatten i det här landet om biståndets volym, hur mycket av våra samlade resurser som vi skulle satsa på bistånd. Sedan vi uppnått enprocentsmålet kom den frågan i bakgrunden, och det var väl i och för sig bra. Det innebar att vi kunde ägna mera tid åt att diskutera hur biståndet skall vara utformat. Det är givet att frågan om biståndets inriktning och utformning är den viktigaste frågan för vår biståndspolitik. Tidigare här i debatten har Sture Korpås, Gunnel Jonäng och Karin Söder redovisat vår syn på biståndets inriktning i olika avseenden. Dess värre, herr talman, är jag nödgad att återgå till den gamla frågan om biståndets volym, hur mycket vi skall satsa på biståndet. Det finns flera skäl till att den frågan återigen har blivit aktuell. Vi har utvecklat våra synpunkter i reservation 2 och i ett särskilt yttrande. Jag skall göra ytterligare några kommentarer här. En orsak till att frågan om biståndets volym återigen har blivit en viktig fråga är naturligtvis att Sverige nu, för första gången på många år, lämnar den målsättning som riksdagen en gång fastslog, nämligen att 1 90 av vår BNP eller BNI skulle gå till bistånd. Att vi inte riktigt når upp till enprocentsmålet kan i och för sig accepteras som ett tillfälligt avsteg. En orsak till detta är att vi under den tid vi hade icke-socialistiska regeringar här i landet i allmänhet överskred enprocentsmålet. Samtidigt visade det sig svårt att få avsättning för de anslag som gjordes. Detta har lett till att vi har fått reservationer. Olika skäl gjorde att pengarna inte gick åt i den takt som regering och riksdag förutsatte. I detta läge kan det alltså — jag betonar än en gång - tillfälligt vara försvarbart med ett något lägre anslag, så att utbetalningarna något bättre kan komma i kapp de anslag som har givits. Man kan om man vill säga att den generositet som de icke-socialistiska regeringarna visade på biståndsområdet nu har skapat utrymme för en viss sparsamhet från den socialdemokratiska regeringens sida. Men, herr talman, det är då viktigt att vi talar om hur det är. På den punkten är propositionen anmärkningsvärd och oroande. Där försöker man sig ju på något slags illusionsnummer för att ge intrycket att enprocentsmålet är uppnått. Genom att räkna med tidigare reserverade medel en gång till försöker man inbilla riksdagen, svenska folket och kanske också världen att vi fortfarande har uppnått enprocentsmålet. Detta är ju bara att ge samma pengar två gånger. Jag fick lära mig som barn att man inte kan uppträda på det viset. Jag vet inte om regeringen verkligen tror att man på det sättet kan inbilla Sveriges riksdag att det tidigare riksdagsbeslutet om enprocentsmålet är uppfyllt. Vi är naturligtvis i denna kammare inte klyftigare än vad folk i allmänhet är, men vi är nog inte heller dummare. Resultatet är, såvitt jag har förstått, att Sveriges riksdag inte heller har gått på detta blufförsök — så vill jag närmast beteckna propositionens formuleringar. Det framgår med önskvärd tydlighet av de reservationer som är fogade till utrikesutskottets betänkande, och man kan också konstatera att även utskottets majoritet med vad som närmast får beskrivas som en besvärad tystnad förbigår frågan huruvida enprocentsmålet är uppfyllt eller inte. Jag tycker att det är synd med denna manöver. Den är onödig, och den drar något av ett löjets skimmer över våra biståndspolitiska utfästelser. Och jag tycker att våra utfästelser på det biståndspolitiska området är värda att behandlas med större allvar än vad man har tillmätt dem i det här fallet. Men betydligt allvarligare än regeringens krumbukter i budgetpropositionen är moderaternas hållning när det gäller biståndsanslagets storlek. Vad vi där kan iaktta är att moderata samlingspartiet, förvisso under uppsändande av vissa rökridåer, i praktiken drar sig ur det gemensamma vaktslåendet om enprocentsmålet. Man gör det med ett mycket egendomligt resonemang. Vad man säger i den moderata reservationen 1 är följande: ”En internationell solidaritet som bygger på lånade pengar, vilka måste betalas igen av kommande generationer, är inte trovärdig.” Vad är det som säger att det är just till bistånd vi använder de lånade pengarna? Även om resonemanget kan verka bestickande är det faktiskt bara en lek med ord. Man kan med precis samma argumentering säga att vi använder de i utlandet lånade pengarna till vårt försvar, men jag hörde ingen moderat i försvarsdebatten förra veckan säga att ett försvar som finansieras med lånade pengar inte är trovärdigt. Man skulle också kunna hävda att moderaterna vill använda de i utlandet upplånade pengarna för att finansiera skattesänkningar för de inkomsttagare här i landet som har de högsta inkomsterna. Jag har dock aldrig hört moderaterna säga att skattesänkningar som är finansierade med i utlandet lånade pengar inte är trovärdiga. För att minska upplåningen i utlandet bör vi naturligtvis se till att vi avstår från det som är minst nödvändigt. När man läser vad moderaterna skriver måste man ställa sig frågan: Är det verkligen hjälpen till dem som kämpar för sin överlevnad som vi lättast kan avvara när vi skall minska på våra utgifter? Det handlar om summor som kan jämföras med vad vi här i landet lägger ned på sådana saker som godis, kaffebröd, alkohol och tobak. Visst är det kärva tider, och det gör det naturligtvis jobbigare för oss att avstå de resurser som det är nödvändigt att vi avstår. Men vi måste samtidigt vara medvetna om att de ekonomiskt svåra tiderna har drabbat u-länderna betydligt hårdare än oss. Enligt internationella bedömningar kommer dessutom många u-länder förmodligen inte att få någon glädje av den konjunkturuppgång som vi kan förutse. Att u-ländernas utveckling är så här negativ är i sig ett allvarligt problem i världsekonomin. Jag tror att det var Ola Ullsten som tidigare påpekade att försöket att få världsekonomin sund genom att svälta u-länderna är ett grovt misstag. Det är framför allt viktigt att man kommer ihåg att den ekonomiska krisen för ett land som Sverige innebär att vi måste dra in något på vårt överflöd. I de fattiga länderna innebär den ekonomiska krisen att de kommer ett steg närmare katastrofen. Att i detta läge argumentera för ett minskat bistånd till de fattigare länderna är helt oförsvarbart. Den moderata politiken innebär att man vägrar att räcka den drunknande sin hand av rädsla för att bli blöt och förkyld. Det är moral av detta slag som kommer till uttryck i den moderata reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerreservationerna i detta betänkande och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! De fria folkrörelserna är i dag en minst lika viktig partner i det globala politiska arbetet som regeringar, internationella organ och multinationella företag. Detta är en sanning som blir alltmer uppmärksammad i det internationella arbetet. När det gäller bistånd, som vi talar om i dag, är det utomordentligt påtagligt att fria folkrörelser som kan arbeta över gränserna ofta är en alldeles nödvändig komplettering till det statliga bilaterala och multilaterala biståndet. Vad är det då som de frivilliga organisationernas bistånd kan göra och som det statliga inte kan, eller inte kan på samma sätt? Jag kan peka på ett par mycket enkla saker. SIDA:s bistånd är bundet vid ett visst antal projektländer. Utanför dem kan det dock finnas andra hjälpbehov som svenska staten av goda skäl kan vilja göra något åt, och då får man gå genom de frivilliga organisationerna. Vidare måste det statliga biståndet slussas genom andra länders regeringar. Vill man hjälpa befrielserörelser av ena eller andra slaget får man också lov att gå genom de frivilliga organisationerna. Det viktiga är dock de kvalitetsskillnader som finns på denna hjälp. Biståndsarbetaten kan fackligt arbete, kooperativt arbete, kyrkligt arbete, hälsovård, barnavård, mödravård och sådant. Han skall samarbeta med elever ibland, med ”counterparts” ibland, eller någonting mittemellan. Detta samarbete måste vila på ett mycket stort förtroende, och gör det också ofta. Men det kan ibland vara diskutabelt hur detta förtroendefulla förhållande egentligen står till den tredje parten, dvs. u-landets egen regering. Vad de svenska frivilligorganisationerna gör när de är som bäst — att införa en ny anda, en ny form av samarbete, medansvar, medbestämmande, en annan syn på mänskliga rättigheter — strider ibland avgjort mot vad landets egen regering gillar och vill främja. Det kan uppfattas som ledande till subversivt tänkande. Det kan naturligtvis också, på andra ställen, vara mycket välkommet eller åtminstone godtaget. Ibland finns det också ett så starkt tryck från den inhemska regeringens sida att svenskarna över huvud taget inte kan fortsätta att arbeta. Men normalt är det så att frivilligorganisationer kan säga ifrån mera direkt, använda kraftigare protester och skydda sin demokratiska enklav mera oförblommerat än exempelvis representanter för SIDA har möjlighet att göra. Man kan uttrycka sådant här mycket mera brutalt. En utbildningskonsulent inom svenska kyrkans mission sade nyligen vid ett SIDA-arrangerat seminarium i Indien: När vi ser att SIDA:s u-hjälp förfelas, skall vi inte vända den ryggen. I stället bör vi genom en öppen debatt se till att arbetssättet förändras så att hjälpen når fram. Han hade bl.a. sett hur SIDA var ur stånd att klara av vissa problem med biståndspengar som fastnade på vägen, därför att de måste samarbeta med myndigheter som inte var lika engagerade i att motverka sådant. Då är det mycket lättare för frivilliga organisationer att med fast hand utöva både kontroll och kritik. Det finns sedan andra områden för bistånd där de psykologiska svårigheterna att nå de mest behövande är sådana att det nästan är nödvändigt med en folklig hjälp, en hjälp underifrån. Jag skall ta som exempel försöken att motverka kvinnlig omskärelse i vissa länder, t.ex. Sudan och Kenya. Att Sudan har en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse gör dess värre ingenting till saken — den florerar i alla fall. Det enda sättet att komma åt den är att med pengar och råd stödja de inhemska — obs. inhemska, inte utländska — kvinnoorganisationerna, som går ut till byarnas kvinnor och hjälper dem med medicin, hygien, undervisning, möjlighet till inkomstbringande arbete, och som, mitt i allt detta, förklarar varför kvinnlig omskärelse inte är bra. På annat sätt går det inte. Och här har en svensk frivilligorganisation, Rädda barnen, lyckats skapa intresse bland svenska kvinnor genom sin kampanj för ”systerskap” och så kunnat ge sudanesiskor och kenyanskor både ekonomiskt och moraliskt stöd. Det faktum att detta sker på en verkligt ”systerlig” basis, med respekt för varandras sätt att leva och tänka, är en mycket viktig del av projektet och nödvändigt för dess framgång. Jag har med dessa exempel, herr talman, velat antyda att frivilligorganisationerna satsar i största utsträckning på medicinska och sociala projekt, och det är mycket nödvändigt i dag, för de är inte så populära överallt. Industriell infrastruktur i u-länderna är givetvis nödvändig, men den mänskliga är det i ännu högre grad. Utan friska barn och fungerande mänskliga samhällen kan heller ingen industri leva. Därför är det viktigt att de svenska frivilliga organisationerna får ökat stöd och ökat förtroende att välja sina egna projekt, så att det verkligen är de allra fattigaste som får nytta av dem. Herr talman! Folkpartiet vill nu som förr att enprocentsmålet skall fortsätta att upprätthållas men också att kvaliteten på biståndet skall hållas hög, dvs. pengarna skall komma fram till de bäst behövande. Vi uttrycker detta så att biståndet totalt bör uppgå till 6 835 milj.kr. i stället för 6 540, som utskottets majoritet vill, och att av dessa pengar anslaget till Enskilda organisationer ökas utöver utskottets förslag med 10 milj.kr. till 225 milj.kr. Dessa ändamål tillgodoses genom våra reservationer nr 3 och 56, och jag yrkar därför bifall till dem liksom till alla övriga fp-reservationer.

Herr talman! För drygt en månad sedan, den 25-27 mars, hölls i Lissabon en stor solidaritetskonferens för frontstaterna i södra Afrika. Konferensen stod under beskydd av den portugisiska regimen och presidenten Ramalho Eanes. Den var mycket representativ för såväl frontstaterna som afrikanska stater i Övrigt, som representerades av högt uppsatta regeringsföreträdare — för frontstaternas del mestadels utrikesministrar. Där deltog representanter för de olika avdelningar inom Förenta nationerna som har anknytning till problemen i södra Afrika. Vidare deltog representanter för Världskyrkorådet, för den afrikanska enhetsorganisationen OAU och för många andra organ. Tyvärr måste vi med beklagande konstatera att den svenska representationen var mycket dålig. Någon månad före konferensen besökte en delegation från frontstaterna tillsammans med representanter för socialistpartiet i Portugal olika länder. De besökte också den svenska riksdagen och överlämnade inbjudningar till konferensen till de svenska riksdagspartierna. Av dem var det bara vi i vpk som hörsammade denna inbjudan. Med allra största beklagande måste vi konstatera att Socialistinternationalen och dess parti i Sverige, SAP, också fann för gott att hålla sig borta från denna mycket breda och representativa konferens. Ingen som stöder folkens kamp i södra Afrika kan känna någon glädje över detta, utan det är djupt beklagligt. Det är svårt att yttra sig om det beslut om att bojkotta konferensen som förmodligen har fattats av Socialistinternationalen, men det är i varje fall inte något bevis på solidaritet med folken i frontstaterna och med de övriga kämpande folken i södra Afrika. Jag beklagar mycket att det socialdemokratiska partiet här i Sverige uteblev, men naturligtvis också att mittenpartierna, som också fått inbjudan, inte fann det lämpligt att delta i konferensen. Herr talman! Konferensens huvudtema var som sagt frontstaternas situation, och jag skall i mitt anförande framför allt uppehålla mig vid förhållandena i södra Afrika. Som tydligt visades genom de dokument som lades fram vid konferensen har Sydafrika sedan omkring mitten av 1970-talet på ett mycket markant sätt militariserats som stat och som samhälle. Landet är genomsyrat av en militarism som tränger långt utanför den ordinarie armén och långt in i det civila samhällets institutioner. 1977 startades vad man kallade en ny strategi, där riktlinjerna för denna militarisering drogs upp. Dessa riktlinjer har man fullföljt med mycket stor framgång. Alla företag som är engagerade i Sydafrika, däribland många svenska företag, är indragna i denna organisation. Vi har tidigare här i kammaren talat mycket om de lagar, exempelvis Key Point Act, som ålägger utländska företag — också de svenska, såsom Sandvik, Atlas Copco m.fl. — att aktivt delta i det som kallas för försvarsansträngningar i Sydafrika. Det handlar helt klart om försvar mot befolkningens stora majoritet av svarta och färgade. Den här upprustningen sker konventionellt med en kraftig satsning på vanliga vapen, men den sker också på kärnvapenområdet. Man erhåller öppet stöd framför allt från USA men också från övriga västmakter, företrädesvis Västtyskland, Frankrike och Storbritannien. Också Israel spelar en mycket ful roll i sammanhanget och har gett direkt stöd till militariseringen av det sydafrikanska samhället. Förtrycket riktar sig naturligtvis mot de svarta och deras organisation Afrikanska nationalkongressen, ANC, och, som jag nämnde tidigare, mot de färgade. Men det räcker inte med det, utan även de vita invånarna i Sydafrika drabbas mer och mer, vilket kanske är en något oväntad slutsats. Om ett samhälle militariseras på det här sättet, kommer det så småningom också att drabba dem som har haft ett visst mått av privilegier och ett visst mått av demokratiska rättigheter. Den här utvecklingen manifesterar sig sedan i angrepp på övriga stater i södra Afrika men också i Afrika i övrigt. Framför allt är det frontstaterna som drabbas. Det har nämnts upprepade gånger i debatten tidigare i dag, så jag behöver kanske inte göra några särskilt långa beskrivningar av läget. Låt oss bara kort och klart konstatera att Sydafrika i dag för krig mot sina grannstater Angola och Mocambique. Det är ett krig som förs genom infiltration av lejda styrkor, som går under benämningen frihetsstyrkor, gerillarörelser osv. för att få en positiv framtoning. Men också sydafrikansk militär deltar med den oerhörda kapacitet i fråga om moderna vapen och annat som den militära upprustningen av Sydafrika har gett under alla dessa år som har gått. Man har också gjort direkta militära ingripanden i det lilla grannlandet Lesotho, som alla känner till.

Man vill naturligtvis utrota den i Sydafrika. Mot den här bakgrunden har vi från vpk:s sida föreslagit mycket blygsamma höjningar av stödet till i första hand Angola och Mogambique. Vi har helt enkelt sagt att det som SIDA anser att man skall ge till de två staterna tycker vi också att man skall ge. Vi anser fortfarande att det är ett mycket blygsamt krav, och det är förvånande att utskottsmajoriteten inte har velat biträda det i det prekära och trängda läge som råder framför allt i Angola och Mogambique. Det har speciellt när det gäller Angola gjorts kopplingar till Namibia. Sydafrika har ju med hjälp av USA hävdat att Namibiafrågan måste kopplas till det stöd som Angola får av Cuba i sin kamp för frihet och oberoende. Den konferens som jag inledningsvis talade om konstaterar att Angola är en självständig stat som har rätt att begära hjälp från vilket håll man vill, om man är hotad. De kubanska styrkorna befinner sig i Angola på Angolas uttryckliga begäran. Konferensen avvisar också kopplingen till Namibiafrågan. Det är helt klart att det inte kan ställas som villkor att de kubanska trupperna skall dras bort från Angola för att man skall få en lösning av Namibiafrågan. Det har inte sagts någonting om detta här i dag. Därför efterlyser jag en deklaration från utskottsmajoriteten, eller möjligtvis från utrikesministern, att Sverige inte ställer upp på denna koppling som Sydafrika och USA gjort, att Namibiafrågan skulle vara avhängig av om Angola sänder hem den kubanska hjälp som man själv har bett att få till sitt land. När det gäller Mogambique finns inte denna koppling. Men där har också, som vi väl känner till, infiltrationen och angreppen ökat. Vi vet också att vi från svensk sida har sett oss föranlåtna att lägga vissa av våra biståndsprojekt i malpåse därför att angreppen från Sydafrika har nått en sådan omfattning att det bedömts nödvändigt att av rena säkerhetsskäl inte låta projekten fortsätta t. v. I detta sammanhang är det som vanligt lätt att konstatera högerns, dvs. moderata samlingspartiets, hyckleri i de här frågorna. Man talar mycket vackert om hjälp till de fattigaste, stöd till de svältande osv. Men bakom finns iskalla ekonomiska beräkningar och viljan att i alla sammanhang släppa fram marknadskrafterna och vinstintressena. Vi uppfattar det som en direkt markering från moderaterna att de i den här debatten låter sig representeras av Margaretha af Ugglas, som är en av de stora aktieägarna i Kinnevik, en av de stora utplundrarna i Sydafrika. Sverige som nation — och då får också socialdemokratin ta på sig ett ansvar —- visar dubbelansikte i fråga om södra Afrika, som i så många andra fall, när det gäller vår biståndspolitik kontra vår handelsoch utrikespolitik. Pierre Schori har nyligen deltagit i en Namibiakonferens i Paris och sagt mycket bra saker om hur den svenska regeringen ser på Namibiaproblemet, enligt det pressmeddelande vi har fått. Det är någonting som man helhjärtat kan instämma i. Samtidigt pågår fortfarande utplundringen från de svenska företagens sida. Sydafrikalagen — vi skall inte diskutera den i dag, eftersom vi får tillfälle att diskutera den senare — läcker som ett såll. Svenska företag fortsätter sina investeringar i Sydafrika utan att Sverige som nation — och den svenska regeringen — tar krafttag för att få slut på detta. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till våra reservationer om Angola och Mogambique. Jag vill än en gång framhålla att våra blygsamma belopp på plus 5 miljoner för varje land väger mycket lätt mot bakgrund av det jag hittills har sagt om det tryck som dessa stater är utsatta för från den militariserade stormakt i södra Afrika som Sydafrika utgör. Vi konstaterar däremot med tillfredsställelse och med stor glädje att utskottet har gått med på att öka summan för humanitärt bistånd till södra Afrika. Det är ett svar på kraven i vår motion och ett tillstyrkande av vårt yrkande där. Det behövs pengar. Även om vi anser att det också behövs katastrofbistånd och har begärt motsvarande förstärkning — i regeringsförslaget är det ju fråga om en omfördelning — är det enligt vår mening ett bra bevis på att det finns en ärlig vilja hos regeringen i detta avseende att söka öka biståndet till södra Afrika. Jag vill med detta, herr talman, lämna södra Afrika och säga några ord om Röda havs-området och Afrikas horn.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att läsa ur en ung elevs uppsats som är hämtad från en tidning som jag har läst. Han skriver så här: ”Klockan var halv tio, jag hade nyligen sett kvällsnyheterna på TV. Det är synd att det skall vara så mycket svält, oroligheter, krig, arbetslöshet och fattigdom i världen. Om alla hade så de klarade sig behövdes inte vapen eller annat som man behöver i krig. Freden är möjlig om bara alla slutar tänka på sig själva och i stället tänker på sina medmänniskor. I stället för vapen och lyx kan man köpa mat, kläder och annat till alla de som behöver och som har det svårt. När jag gick till sängs tänkte jag hela tiden på detta. Vi måste ha fred, annars kommer vi att försvinna.” I all sin enkelhet visar denna unga människas uppsats på det orimliga förhållande som råder i världen. Ty ingen kan bestrida följande faktum: Varje gevär som tillverkas, varje krigsfartyg som sjösätts, varje raket som avfyras är till slut en stöld från dem som hungrar och inte har mat, en stöld från dem som fryser och inte har kläder. Hundratals miljoner svälter, och de behöver bröd för att överleva, inte kanoner och kulor. Herr talman! Det går aldrig att åtskilja behovet av biståndspolitik från behovet av nedrustningspolitik i världen. Även om Sverige skulle fördubbla sina biståndsanslag, kommer miljoner barn att svälta och lida nöd — lida av svält så länge galenskapen med nya upprustningar tillåts fortsätta. Därför är det ett ofrånkomligt faktum att människor måste bestämma sig för nedrustning eller för att för all tid döma människor till svält och ofrihet. Jag tyckte att det var nödvändigt att också göra den här typen av markering. Jag skall nu övergå till att behandla reservationerna 30 av moderaterna, 31 av centerpartiet och 32 av vpk. Samtliga reservationer berör biståndet till Nicaragua. I moderaternas reservation yrkas på ett oförändrat bistånd, dvs. att man bibehåller de 50 miljoner som vi tidigare har haft. När det gäller centerpartiets reservation vill man i stället för att höja biståndet till Nicaragua fördela de 25 miljonerna även på andra länder i Centralamerika. Vpk yrkar på att man skall öka biståndsanslaget till 85 miljoner. Läget i Nicaragua är bekymmersamt. Landet är i stort behov av såväl materiella som direkta ekonomiska hjälpinsatser. De resurser som landet förfogar över i vad gäller de mänskliga och de materiella resurserna skulle så väl ha behövts för att återbygga och starta utvecklingsarbete efter frigörelsen från Somozas tyrannvälde. Tyvärr tvingas nu den sandinistiska regeringen att använda och styra stora delar av sina resurser till att försvara landets gränser och sina erövrade rättigheter. Hotet, som vi nära nog dagligen får rapporter om, kommer från f. d. medlemmar i den störtade diktatorn Somozas nationalgarde. Men det står också numera fullt klart att dessa s.k. contras har utbildats och tränats av amerikanska elitförband i Honduras, varifrån också operationerna sker in över Nicaraguas gränser. Det är främst denna fara som gjort att det ekonomiska läget är så bekymmersamt i Nicaragua i dag. Biståndsbehovet i Nicaragua är väl markerat också under den här debatten. Ännu en gång kan man konstatera att en stormakts intrång i ett enskilt lands angelägenheter på sitt sätt skapar stora bekymmer för människorna. Därför finns det också skäl att under denna kammardebatt gå tillbaka till de krav som många socialdemokrater erinrade om i första maj-talen. Man krävde: USA ut ur Centralamerika! Dessa länder skall ges egna förutsättningar och möjligheter att bygga sitt välstånd. Vi yrkar avslag på moderaternas och centerpartiets reservationer om en oförändrad landram till Nicaragua och likaså till vpk:s reservation om en höjning av landramen till 85 miljoner.

Utskottsmajoriteten har dock inte funnit det möjligt att ge Grenada den prioritet som åsyftas i reservationen. Vårt lands möjligheter att åta sig nya biståndsuppdrag är begränsade, varför en relativt strikt prioritering av biståndsmedlen är nödvändig. Detta gäller också i situationer då beloppen tycks vara små i jämförelse med många andra biståndsprojekt och bidrag till s.k. programländer. Det finns ändå skäl att erinra om den hjälpinsats som Rädda barnen gjorde 1982. Då beviljades 6 milj.kr. från Anslaget för enskilda organisationer till Grenada. Pengarna har förmedlats till ett hälsovårdsprojekt omfattande barnoch mödravård i Grenada. Med anledning av de krav som förs fram om utökade kontakter mellan Sverige och Grenada hänvisar utskottet till vad som sagts i liknande yrkanden om Etiopien, Laos och Vietnam. Därför yrkar vi avslag på reservation nr 44 av Bertil Måbrink och bifall till utskottets hemställan. I reservation nr 45 yrkar Bertil Måbrink att Cuba skall erhålla 60 miljoner i bistånd. Dessutom yrkas att samarbetet mellan Sverige och Cuba utvecklas — särskilt i vad gäller handel och kulturellt samarbete. I reservationen yrkas även att Cuba på nytt tas upp som programland. Det var 1969 som Sverige inledde det mer långsiktiga samarbetet med Cuba. Detta samarbete upphörde i och med utgången av budgetåret 1979/80, således under den borgerliga regeringstiden. Utskottet har inte funnit det angeläget att nu föreslå att Cuba på nytt tas upp som programland. Men även här finns det skäl att peka på samarbetet med Cuba i fråga om hälsovård och sockerindustri. Det är områden som är av mycket vital betydelse för kubanerna. För dessa ändamål har också Cuba beviljats en s.k. u-kredit. Dessutom vill utskottet erinra om det forskningssamarbete som sker via SAREC. Med dessa korta motiveringar yrkar jag avslag på de delar av Bertil Måbrinks reservation som kräver att Cuba beviljas ett bistånd på 60 miljoner och att Cuba åter upptas som programland.

Det råder ingen tvekan om att det finns skäl för ett ökat bistånd till de latinamerikanska länderna. Den situation som råder i denna del av världen kan sammanfattas i orden stor nöd. Inte minst är denna nöd betingad av de stora flyktingproblemen i Latinamerika. Därför har också biståndsresurserna ökat till Latinamerika. För nästa budgetår föreslås en ökning från 100 129 Som jag tidigare nämnde råder det ingen tvekan om att de militära oroligheterna i många länder, framför allt i Centralamerika, ökar kraven på biståndsinsatser. Situationen i El Salvador, Guatemala och Nicaragua är i dag det mest synbara beviset på hur man i små stater tvingas styra de ekonomiska resurserna till den militära sektorn för att värna om sina gränser och sin frihet. Det handlar om att värna rätten att fritt få bygga sina länder utan inblandning från stormakter. USA:s militära, ekonomiska och imperialistiska intressen i Centralamerika är i dag det främsta hindret för dessa länder att bygga upp välstånd och resa sig ur fattigdomen. I reservation 51 yrkar centerpartiet att de 25 miljoner som vi vill anslå till Nicaragua fördelas även till andra länder i Centralamerika. På grund av den situation som råder i Nicaragua har utskottsmajoriteten emellertid funnit att Nicaragua bör prioriteras. Jag yrkar alltså avslag på reservation 51 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns kanske inte så mycket att tillägga efter en lång debatt om svensk biståndspolitik, men jag skall ändå ta upp ett par punkter. Utrikesutskottet konstaterar att regeringen inte har funnit det orimligt att en mindre del av årets anslagsökning finansieras genom ianspråkstagande av ointecknade reservationer, och utskottet ansluter sig till regeringens förslag. Men, herr talman, så lät det inte förra året. Då hade moderaterna i sin biståndsmotion föreslagit att vi skulle utnyttja ointecknade reservationer, men vårt förslag utdömdes som omoraliskt. Det ansågs bl.a. att vi mer eller mindre stal från nödlidande i våra mottagarländer. Det kanske var fler än jag som i debatter under valrörelsen fick utstå den kritiken. Herr Silfverstrand beskyllde mig mer eller mindre för att ta livet av barn i u-länderna, därför att jag ansåg att reserver som inte var utnyttjade skulle kunna användas. Herr talman! Vi är glada över att socialdemokraterna nu har tagit sitt förnuft till fånga och insett de svårigheter som finns knutna till kravet på att göra av med ständigt växande bistånd. Dessa svårigheter har ökat av flera olika orsaker. En av dessa är den växande instabiliteten i flera av våra mottagarländer. En annan är de större krav som Sverige och SIDA nu ställer på att genom förhandlingar åstadkomma projekt och biståndsavtal som anknyter till de av riksdagen uppsatta målen. 1970-talets flumartade bistånd med alltför stora eftergifter till mottagarländernas önskemål, även när dessa var orealistiska, har bytts ut mot betydligt noggrannare analyser och bedömningar i samband med beslut om igångsättande av projekt. Herr Alemyr tog dock kanske i litet för mycket när han ville se svenskt bistånd som ägnat inte staterna utan människorna i länderna, de hungrande och de sjuka. Trots allt är det ännu en ringa del av vårt bistånd som har just den inriktningen. Det är en fråga som uppkommer när man läser utskottets betänkande. De Nr 137 inre svårigheter som nämns och som vi alla vet finns i länder som Onsdagen den Mogambique och i viss mån Angola har i åtskilliga fall lett till avbrytande 4 maj 1983 eller omläggning av svenska biståndsprojekt. Några har lagts i malpåse. Samtidigt är det naturligtvis angeläget för SIDA och Sverige att vi blir av med våra pengar — en annan formulering för att kunna uppfylla vårt nästan enprocentiga biståndsmål. Min fråga lyder — utrikesministern finns här i kammaren: Vad händer med pengar som inte kunnat användas för fastställda projekt? Utgår de som importstöd i stället? Detta är en viktig fråga, eftersom riksdagen medvetet försökt att begränsa importstödsandelen av vårt bistånd. Frågan är alltså om denna andel likafullt växer? Vad används i så fall importstödet till? Till flygplan åt regeringschefer eller magnifika lyxinvesteringar, vilket verkligen inte saknas i åtskilliga av våra mottagarländer? Säkert är att användningen av pengarna inte helt och hållet fyller de krav Stig Alemyr ställde på att de skall komma fattiga och nödlidande till del. Detta aktualiserar också utskottets skrivning med anledning av en motion av Sten Sture Paterson, i vilken krävs att regeringen låter ombesörja en årlig sammanställning av det totala genom olika organ administrerade biståndets storlek, fördelat på länder med redovisning av budgeterade medel, utbetalade belopp ävensom lån och efterskänkta lån. Utskottet säger glädjande nog att regeringen bör överväga möjligheterna att ge en samlad redovisning, vilket riksdagen — det är jag övertygad om — i hög grad skulle uppskatta. Jag vill då erinra om att i motionen av Sten Sture Paterson fanns krav om att också efterskänkta lån skulle komma med i statistiken. Även om det är kommersiella, av exportkreditnämnden garanterade lån, alltså inte s.k. u-landskrediter, som efterskänks utgör detta trots allt ett direkt stöd till landet i fråga. Regeringen har de senaste dagarna efterskänkt 100 milj.kr. till Cuba, dvs. beviljat anstånd med återbetalning och räntor, vilket i princip är samma sak. Detta kan naturligtvis ses som en form av bistånd, åtminstone i jämförelse med den av riksdagen tidigare uppställda gränsen på högst fem milj.kr. till Cuba för bredare samarbete. Eller är det så att man med en sådan åtgärd vill bädda för ett besök av herr Castro själv? Återigen bör upprepas att Cuba inte hör till de fattigaste länderna. | Herr talman! Andra moderata kammarledamöter har talat om vår syn på valet av mottagarländer och de kriterier vi vill uppställa. Jag skall bara beröra I en reservation, och det är den där vi kräver ökade bidrag till enskilda organisationer för deras biståndsverksamhet. Den ökningen är nämligen till stor del motiverad av vår vilja att se till att bistånd i första hand kommer de fattiga och nödlidande till del och att ta särskild hänsyn till att fattigdomen är större i vissa länder än i andra. 1980 avlämnade SIDA en landöversyn av det svenska biståndet, där man redogjorde för erfarenheter och framtidsperspektiv i samarbetet med programländerna. Man hade valt att utvärdera biståndet mot bakgrund av de av riksdagen fastställda målen för vårt bilaterala samarbete, och resultaten är 131 inte hoppingivande. Bistånd är svårt, och de svårigheter som SIDA hade när det gällde att nå de uppställda målen har inte blivit mindre nu, tre år senare. När riksdagen fattade beslut om de fyra biståndsmålen gjordes ingen angelägenhetsgradering dem emellan. Landöversynen och än mer dagens verklighet visar på felaktigheten i detta. Det är nämligen inte ovanligt att målen kommer i konflikt med varandf. Det kan t.ex. vara fråga om en betalningskris som gör det omöjligt för en regering som satsar på landsbygdsutveckling och hjälp åt de fattiga att upprätthålla den ekonomiska tillväxten. Å andra sidan kan vissa länder, som satsar hårt på ekonomisk tillväxt, tillgripa sådana metoder som alls inte är förenliga med vad vi menar med demokrati eller utjämning. Vi moderater har den uppfattningen att man inte helt kan jämställa de olika målen. Vi måste prioritera, och vi har prioriterat utjämningen eller, med andra ord, en särskild satsning på att biståndet verkligen kommer de fattiga till del. Om man har fyra olika biståndsmål, är det oftast något eller några av dem som kommer i konflikt också med mottagarlandets egna prioriteringar. Det fordras alltså från vår sida förhandlare med stor kunskap om vilka möjligheter olika projekt har att bli accepterade eller, än bättre, önskade för att biståndet skall tillgodose våra mål samtidigt som det kan garanteras få någon utvecklingseffekt genom att mottagarlandet är villigt att stödja genomförandet. Självfallet kan Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen, Frikyrkan hjälper, Rädda barnen och fackliga organisationer själva sköta sitt bistånd till de enskilda organisationerna. Men vad som skiljer dem och deras arbete från vårt statliga biståndsarbete är att de i sällsynt hög grad främst har personella resurser med vars hjälp biståndet kommer de fattiga till del. Dessutom ger det dem möjlighet att utvidga sin verksamhet. Den hjälp de ger är i högsta grad inriktad på basbehoven hos fattiga människor. Därför tycker vi inom moderata samlingspartiet att det är särskilt angeläget att regeringen och riksdagen ser till att det stödet utökas. Det må gälla Rädda barnens verksamhet bland flyktingar eller kyrkliga organisationers satsningar på yrkesutbildning, fackliga organisationers skola för lantarbetare eller annan yrkesutbildning. All denna utbildning har en sak gemensam; den är utomordentligt effektiv och når ofta de fattiga människorna ute på fältet. Herr talman! Jag ber att få stödja de reservationer som är undertecknade av ledamöter från moderata samlingspartiet.

Herr talman! Moderaterna förnekar sig inte. Jag hade i mitt första anförande anledning att säga att hyckleriet från högern, här representerad av moderata samlingspartiet, som vanligt slår alla rekord. Detta hyckleri har vi nu på nytt fått lyssna till från Ingrid Sundberg. Hon ondgör sig över att Cuba har fått en favör. Det är någonting fruktansvärt i hennes ögon. Ur moderaternas synpunkt är ju Cuba varg i veum och skall helst inte ha något bistånd. Allra helst vill man nog helt bojkotta och trycka ned detta land. Det är moderaternas vanliga linje, dvs. att ställa upp för USA och motarbeta alla progressiva regimer i världen. Om andra saker har emellertid moderaterna föga att säga. I mitt första anförande frågade jag hur moderaterna ser på Kotmaleprojektet. Om det har ni moderater inte sagt ett ord i utskottet, trots att det är en skandal, något som inte kan sägas om Bai Bang-projektet i Vietnam, som ni har fört ett sådant himla liv om under flera år. Beträffande Kotmaleprojektet tiger ni still, för i det är svenska storföretagsintressen inblandade. I det är också de stora internationella livsmedelsföretagen inblandade. Då är det all right från er sida. Det är alltså, som jag sade tidigare, ett hyckleri utan like som på nytt manifesteras och som har varit så typiskt i denna biståndsdebatt från samtliga representanter för moderata samlingspartiet som gått upp i denna talarstol.

Herr talman! Jag skall bara kortfattat besvara ett par av de frågor som fru Sundberg ställde. Importstödet innebär en överföring av medel som avsatts för projekt som av någon anledning inte kan genomföras i tid. Vi har då att pröva om importstödet är påkallat av landets akuta behov. Det kan inte ske med någon som helst automatik utan måste föregås av en förhandling, där importbehoven och upphandlingsfrågorna granskas. I några fall, t.ex. när det gällt Indien, har vi inte gått med på att göra sådana överföringar av medel från projekt till importstöd. Det bör också betonas att även importstödet är förbehållet ändamål som klart kan beskrivas som utvecklingsändamål.

Vi har många andra sådana förhandlingar på gång. Det skall påpekas att vi under den tid som denna frist gäller får 12,5 90 i ränta och att inte något som helst bistånd lämnas i sammanhanget. När en sådan här överenskommelse om betalningsfrister träffas, är vi i samma situation som alla fordringsägare, vilka har att göra med en betalningsskyldig, som för tillfället inte kan svara för sina förpliktelser.
Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för de förtydliganden som han här gjorde. När det gäller importstödet är det välgörande att höra att anslaget till ett projekt, som av olika skäl inte kan fullföljas eller ta i anspråk de medel som därtill är avsedda, inte automatiskt omvandlas till ett importstöd. Nu är situationen emellertid prekär, särskilt i Mogambique. Det rör sig i detta fall om ganska stora summor. Efter vad jag har försport har Mogambique begärt och regeringen tydligen också utfäst — eller om det är SIDA — att pengarna på något sätt skall komma Mogambique till godo. Då kan jag inte se att det skulle kunna ske på annat sätt än genom ett importstöd. Det är i så fall välgörande om det är som utrikesministern säger, dvs. att noggranna förhandlingar kommer att föregå detta så att man har någon form av garanti för vad pengarna kommer att användas till. Beträffande avskrivningen av de 100 milj.kr.norna till Cuba är vi medvetna om att den typen av internationella kreditåtaganden ibland går åt skogen, för att tala ren svenska, och att man då kan hamna i besvärliga situationer. Men vad jag tog upp i mitt anförande var det angelägna i att man i den sammanställning som utrikesutskottet indirekt begär av regeringen av det stöd som har kommit olika länder till godo också tar med sådana saker som avskrivna lån. Det har även yrkats i motionen i fråga. När det gäller Oswald Söderqvists replik i övrigt vill jag bara konstatera att han jämförde de två skandalerna Vietnam och Kotmale. Det måste innebära att även han uppfattar Vietnam som något av en skandal.
Herr talman! Nej, Ingrid Sundberg, försök inte ta till sig den glädjen. Jag sade inte alls så. Jag sade att moderata samlingspartiet har betecknat Bai Bang såsom en skandal men inte haft någonting att säga om Kotmale, fastän Kotmale verkligen är en skandal. När det gäller Bai Bang vet vi alla att uppgifter från många håll säger att det är ett mycket väl genomfört projekt och att det har gått som man kan förvänta sig i ett land med Vietnams infrastruktur och utveckling på teknikens område. Försök inte vränga svart till vitt i detta fall. Bai Bang var ett bra projekt, inplacerat i det svenska biståndet och anpassat till de svenska biståndsmålen. Kotmale var ett projekt av Skånska Cement som gjorde upp direkt med Sri Lankas regering, ett projekt som folkpartiregeringen, utan att man hörde de minsta protester från moderaterna, ställde sig såsom garant för och som vi nu får dras med i sex år framåt. Det är skillnaden.
Herr talman! Jag vill bara för klarhetens skull framhålla att det inte har varit fråga om att avskriva några lån till Cuba utan endast gällt att medge en betalningsfrist. Däremot är det otvivelaktigt så, att vi deltar i många gemensamma internationella aktioner, där det är fråga om att medge avskrivningar för att lätta landets skuldbörda. Men det gäller inte i fallet Cuba.

Herr talman! Svensk industri är i ovanligt hög grad inriktad på tillverkning av investeringsprodukter som behövs i en industrialiseringsutveckling i ett u-land. Sverige har alltså en inriktning på sin industri som i många fall väl stämmer överens med de behov som finns i u-länderna — industri för infrastrukturuppbyggnad, verkstadsindustri etc. Ändå är den svenska exporten till u-länderna alltjämt en mycket liten del av den totala svenska exporten. EG hart.ex. en avsevärt större andel av sin export på u-länderna. Ett av de viktigaste skälen till att Sverige inte kunnat hävda sig i konkurrensen med andra länder när det gäller exporten till u-länderna är att vi inte har kunnat erbjuda samma förmånliga krediter som många andra industriländer. Svenska företags tekniska kompetens utgör förvisso inget hinder, utan när svenska företag faller bort i slutvarvet, ofta trots teknisk överlägsenhet, beror det på sämre finansieringsvillkor. Jag minns från min tid i handelsdepartementet många exempel på hur svenska erbjudanden till u-länderna, som hade skapat arbetstillfällen här hemma, inte kunde realiseras på grund av att vi inte kunde ställa upp med de finansiella villkor som konkurrenterna kunde. Det var fall där det fanns ett direkt u-landsintresse av svenska projekt, av svensk teknik, av svenskt kunnande. Förutom att stärka de svenska företagens konkurrenskraft i u-landsaffärer skulle ett utbyggt system med förmånliga krediter bidra till att öka den totala investeringsvolymen i u-länderna. Utbudet av blandade krediter i världen är begränsat, och finansiering på vanliga kommersiella villkor är för många projekt i många u-länder uteslutet. Ett svenskt tillskott av blandade krediter skulle alltså absorberas utan att tränga ut andra länder, eftersom marknaden totalt sett skulle öka. Det skulle uppenbarligen vara till nytta för uländerna. Förmånliga krediter innebär ju att det säljande landet subventionerar den kredit som ges i en viss affär. Det kan vara fråga om subventionerad ränta, förmånliga amorteringsvillkor, förlängd kredittid eller en kombination av dessa metoder. Subventioneringsgraden beräknas efter vissa regler, och man hari internationella överenskommelser bestämt att gåvoelementet skall vara minst 15 96. Kostnaderna för dessa förmånliga krediter är utspridda på hela den tid som krediten löper över. Systemet innebär alltså att belastningen på statsbudgeten med en utvidgning av de förmånliga krediterna till att börja med blir mycket liten. När ordern uppstår genom en kontraktsskrivning, innebär det ingen kostnad för staten, medan företaget — eller företagen, om det är ett samlat projekt — får ett planeringsunderlag för investeringar och expansion. Statens kostnader inträder först när krediten stegvis tas i anspråk. Eftersom det ofta rör sig om stora projekt, stora investeringar med lång byggtid, dröjer det flera år innan staten drabbas av några större kostnader. Statens kostnader minskar sedan givetvis i den takt som amortering av lånet sker. Jag tror alltså, herr talman, att systemet med blandade krediter är ett i grunden bra system som är en god form av industrisamarbete mellan Sverige och olika u-länder. När det gäller de länder som bör komma i fråga har vi hittills begränsat de förmånliga krediterna till sådana länder som vi har biståndssamarbete med och några andra, skall vi säga ur svensk biståndspolitisk synpunkt positiva länder. Jag tror att man skulle kunna vidga länderkretsen något, också till u-länder som man i övrigt finner det önskvärt att ha ett industrisamarbete med. Jag tycker naturligtvis för den skull inte, som jag ser att några reservanter gör, att man skall vara mera restriktiv i fråga om ländervalet när det gäller blandade krediter med hänsyn till kreditvärdighet. Under ett antal år i början av 1970-talet ägde den snabbaste tillväxten rum i u-länderna — naturligtvis framför allt i de oljeproducerande länderna. Det är också där som en växande andel av den framtida expansionen i världen kommer att äga rum, även om vi de senaste åren har sett en temporär avmattning. Men för att denna utveckling i u-länderna skall kunna fortgå och bidra till en stimulans av världsekonomin i stort, krävs det att u-länderna får tillgång till olika typer av förmånliga krediter. Herr talman! Jag vill sammanfattningsvis säga att jag ser många fördelar i systemet med blandade krediter. De svenska företagen får en bättre konkurrenssituation när det gäller projekt i u-länderna. De svenska företagen har bättre möjligheter att bli etablerade på den viktiga ulandsmarknaden, vilket spelar en stor roll när det gäller utvecklingen av vår egen ekonomi i framtiden. Det totala utbudet av blandade krediter kommer att öka, vilket leder till en marknadsutvidgning. De ytterligare exportorder som Sverige kan få tack vare ett utbyggt system med u-krediter innebär ett ökat antal arbetstillfällen — ett ganska stort antal. Kostnaderna för staten är marginella i början. Och, det i sammanhanget viktigaste, en ökning av ramen för blandade krediter innebär att den ekonomiska utvecklingen i u-länderna påskyndas. Folkpartiet har tidigare i regeringsställning medverkat till en ökning av anslaget för blandade krediter, och vi menar att vi nu bör gå vidare på den inslagna vägen och successivt öka anslagsramen för u-krediter. Detta är innebörden i den reservation som folkpartiets representant i utrikesutskottet har avgivit på denna punkt.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till motion 1235. I den motionen kräver jag att Sverige skall hålla fast vid enprocentsmålet. Men det skall vi göra i kronor och inte bara i ord. Regeringens, och sedermera även utskottsmajoritetens, förslag innebär att vii praktiken går ifrån enprocentsmålet. Men samtidigt talas det varmt för det nödvändiga i att jordens rika länder, och inte minst Sverige, har en hög målsättning — för vår egen del enprocentsmålet — när det gäller stödet till u-länder. Vad som föreslås är att vi skall bekänna oss till solidaritet på en viss nivå, men vi skall rygga tillbaka när notan kommer. Det är omoraliskt, inte minst mot bakgrund av vår höga levnadsstandard. Jag skallinte ta upp tiden med att beskriva den nöd som är så utbredd bland stora delar av jordens befolkning. Jag nöjer mig med att instämma i den sakliga redogörelse som Sture Korpås m.fl. gav oss i början av den här debatten. Problemet är alltså inte okunnighet om faktiska förhållanden ute i världen. Nej, problemet är hur vi skall prioritera när det gäller användningen av våra resurser. Bevarandet av vår överstandard ställs — för att spetsa till det — mot u-landsinvånarnas överlevnadsmöjligheter! Utan att gå in på detaljer om vilka och på vilket sätt vi skall bistå, vill jag något argumentera för principen att verkligen stå fast vid enprocentsmålet. Först och främst är det en rent moralisk fråga. Det låter väldigt illa när t.ex. moderaterna i reservation 1 säger: ”En internationell solidaritet som bygger på lånade pengar, vilka måste betalas igen av kommande generationer, är inte trovärdig.” Trovärdig för vem? För de människor som behöver hjälp ökar givetvis Sveriges trovärdighet med biståndets storlek. Och vad är det som säger att det är just till u-landsbiståndet som vi lånar? Kan det inte möjligen vara så, att en del av våra lånade pengar går till konsumtion av sprit, cigaretter och chips och till utlandsresor? Självfallet är det så! Den avgörande skillnaden är väl bara den att biståndsmottagare har svårare att klaga så länge de får något av vårt överflöd. Det är givetvis bättre än ingenting, för vad vi talar om är ju inget annat än en liten del av vårt överflöd. Jag kan inte heller acceptera argumentet att vi ibland misslyckats i vårt biståndsarbete och att det därför, enligt somliga, skulle vara bättre att vi effektiviserar våra biståndsinsatser. De som anför det argumentet menar att detta skulle vara viktigare än att hålla enprocentsmålet. Självfallet skall vi — så långt vi kan påverka — se till att biståndsmedlen verkligen kommer fram och kommer till effektivast möjliga användning. Men detta står på intet sätt i motsatsförhållande till enprocentsmålet. Vi skall lära oss av misstag och bättra oss, det är självklart. Men vårt misstag är inte att vi har satt upp enprocentsmålet — vårt stora misstag skulle vara att i praktiken gå ifrån det. Av erfarenhet vet de flesta av oss — antar jag — hur svårt det är att höja anslag som tillåtits släpa efter. I tillväxtekonomier är det lättare, men annars näst intill omöjligt. Detta beror på det enkla faktum att pengar som i år inte går till bistånd givetvis används till något annat. När vi sedan, enligt alla vackra formuleringar, snarast — även i praktiken — återigen skall uppfylla enprocentsmålet blir det ännu svårare än i dag, eftersom något annat då skall trängas undan för att skapa utrymme i budgeten. Det blir en avsevärt svårare situation än det i dag är att hålla fast vid enprocentsmålet. I ett mera långsiktigt perspektiv borde vi snarare diskutera en plan för hur vårt bistånd uttryckt i andel av BNI skall kunna ökas i stället för att föra dagens debatt, som bl.a. gäller om vi skall stå fast vid tidigare uppsatta mål eller ej. Frågan om överlevnad gäller inte bara de i dag fattiga. Även vi rika borde ta chansen — så länge vi har möjligheten — att själva påverka vår och hela jordens framtid genom att fundera på hur en rättvisare fördelning skall komma till stånd. Om vi inte själva vill börja diskutera dessa frågor måste den dag komma då de svältande reser sig och kräver sin rättmätiga del av jordens resurser. Eftersom de svältande är väldigt många fler än vi som har det bra, kan det då vara för sent för resonemang. Om nu inte rent humanitära skäl och solidaritetsskäl är tillräckliga för att slå vakt om enprocentsmålet kan man också anföra ett rent marknadsekonomiskt resonemang för att inte minska utan snarare öka vårt bistånd. Vi kan ju fråga oss: Var finns nya marknader för vår — i framtiden förhoppningsvis expanderande — industris produkter? Är det i i-länderna, där alla har i stort sett samma problem som vi, eller är det i u-länder där t.o.m. lägsta acceptabla standard är ett avlägset mål? Var finns det avsättning för produkter och kunnande? Långsiktiga satsningar på u-länder är säkert ur alla synpunkter en klok politik för framtiden — inte minst för oss själva. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1235.

Herr talman! Den motion, 1982/83:1234, som Börje Nilsson och jag har skrivit handlar om handikappaspekter i samband med biståndsinsatser. Sedan lång tid tillbaka har svenskarna känt stor solidaritet med folken i tredje världens länder. Både riksdagen och många enskilda organisationer har aktivt gett uttryck för denna solidaritet när det gäller arbetet i utvecklingsländerna. Det är allmänt känt att många människor i u-länderna lever under svåra förhållanden. Att vara handikappad i ett u-land innebär en än svårare situation. Attityder, fördomar och religiösa tabun medför att handikappade människor i ett u-land alltid kommer sist. Under internationella handikappåret 1981 utarbetades inom FN ett World Program of Action. I denna världsaktions plan får handikappades situation i u-land en mycket framträdande roll. Den svenska delegationen i FN har aktivt verkat för att så skulle ske. Med stöd från SIDA har FN också utarbetat bygganvisningar, vilka är speciellt tillrättalagda för förhållanden i uländerna. I anvisningarna ges råd och tips om hur man kan bygga handikapptillgängligt. SIDA driver en omfattande verksamhet inom en rad olika sektorer såsom hälsovård, undervisning, yrkesutbildning och landsbygdsutveckling i de svenska mottagarländerna. Det måste tyvärr konstateras att även t.ex. SIDA-finansierade skolor i u-länderna inte byggs handikapptillgängliga, trots att kunskaperna finns om hur detta skall ske. Sverige har intagit en ledande roll i vad det gäller handikappades delaktighet och jämlikhet samt stödet och servicen till dem. Vi har därför omfattande kunskaper om hur handikappservice skall utformas. I fråga om de biståndspolitiska målen har riksdagen uttalat att stödet skall komma de människor till del som har de största behoven. Herr talman! Vi noterar med tillfredsställelse SIDA:s pågående och planerade insatser inom undervisningsområdet för handikappade barn. Dessa program omfattar i dag två länder och planeras för ytterligare tre länder. Det internationella handikappåret medförde bl.a. att de handikappades situation och problem har uppmärksammats av flera u-landsregeringar. En aktiv vilja kan noteras hos ett flertal regeringar att ta sig an dessa problem, men kunskap och erfarenhet inom området saknas ofta. Utrikesutskottets uttalande om att utskottet ”har anledning utgå från att SIDA även fortsättningsvis tilldelar handikappinsatserna en påtaglig roll i det svenska biståndet” är högst tillfredsställande. Som bekant driver Sverige inte bara undervisningsprogram i våra mottagarländer, utan också en omfattande biståndsverksamhet i vilken de bandikappade bör kunna integreras. Jag tänker bl.a. på hälsoprogrammen, där rehabilitering och tillhandahållande av hjälpmedel genom lokal produktion är angelägna områden, landsbygdsutvecklingsprogrammen, där tillfälle till sysselsättning för handikappade kan skapas inom jordbruk, djuruppfödning och grönsaksodling, småindustriprogrammen, där handikappade kan få möjlighet till en försörjningskälla genom utbildning i något hantverk samt bidrag till att etablera sig inom detta hantverk. Det är alltså en angelägen uppgift för SIDA att i dialog med mottagarländerna aktualisera vår kunskap inom dessa områden. Vi delar också utskottets uppfattning om att SIDA:s fortsatta ansträngningar inom detta område bör göras med utnyttjande av den sakkunskap som finns inom den svenska handikapprörelsen. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! I utrikesutskottets betänkande om internationellt utvecklingsarbete återfinns på s. 67 viss motivering för de låga statliga bidragen till enskilda organisationers biståndsverksamhet: ”Vägledande för bidragen till enskilda organisationers biståndsverksamhet är att organisationerna själva skall satsa medel och personella resurser i projekten. Den statliga bidragsandelen får inte vara så stor att den riskerar kväva organisationernas egeninsats.” Jag vill påstå att de bidrag som kommer skilda frivilligorganisationer till del verkligen inte är av den storleksordningen att de kväver egeninsatsen. De kristna samfunden i Sverige har bedrivit verksamhet i många av de länder vi numera sammanför i begreppet u-länder. Det finns mer än hundraåriga traditioner på detta område. Under denna tid har stor erfarenhet vunnits som nu ger mervärde åt insatser från svensk statlig biståndsverksamhet. Viktiga upptäckter har gjorts. Betydelsefulla resultat kan uppvisas i form av skriftspråk, sjukvård och undervisning. Dessa första insatser visade en effektivitet utan motstycke vad gäller utnyttjande av personer och ekonomiska resurser. Kyrkans och frikyrkans ursprungliga insatser förlöjligades ofta. Numera erkänns frivilligorganisationernas värdefulla insatser. I varje fall gäller det i högtidliga deklarationer. När det sedan kommer till frågan om att av statliga biståndspengar slussa viss del via de s.k. frivilligorganisationerna ut till de mest behövande och fattiga folken, är inte alltid entusiasmen särskilt stor. Visserligen är det så som utrikesutskottet skriver, att anslagsposten avsedd för enskilda organisationer ökat kraftigt under senare år. Det har skett bl.a. genom att utrikesdepartementet under några budgetår av en given ram fördelat mer till enskilda organisationer än vad SIDA för sin del föreslagit. Det har skett mot bakgrund av ett personligt engagemang från sådana utrikesministrar som Hans Blix och Ola Ullsten. Med egen personlig bakgrundserfarenhet av insamlingsgudstjänster för yttre mission i min barndoms bönehus reste jag för några år sedan, tillsammans med några kamrater ur folkpartiets riksdagsgrupp, i Folkrepubliken Kongo, f.d. Franska Kongo, och i Zaire, f. d. Belgiska Kongo. Avsikten med resan var bl.a. att se hur statliga biståndspengar kom till användning när medlen slussats genom kyrka och missionssamfund. Det var helt enkelt gripande att se hur äldre och yngre missionsarbetare ägnade sitt arbete och handhavande av de ekonomiska resurser som stod dem till buds den allra bästa omsorg under dygnets alla vakna timmar. Den nödvändiga vanan att noga ”vända på slantarna” i tider då man haft enbart missionsmedel till förfogande flyttades automatiskt över på de resurser som kom skilda projekt till del efter godkännande av SIDA. Sådana godkännanden borde kunna ske — upplevde jag under de här resorna — mindre byråkratiskt och mindre dyrbart. Här är motionsanspråken på översyn av det svenska u-landsbiståndet välgrundade. Detta borde kunna leda fram till mer pengar i det direkta biståndsarbetet. Herr talman!

Det är en stark förhoppning hos mig och många andra att SIDA:s styrelse tar Sture Linnérs expertsynpunkter på djupaste allvar i petitaarbetet för budgetåret 1984/85. Skulle jag vara för sent ute beträffande SIDA:s styrelse och dess arbete hoppas jag verkligen att utrikesdepartementet läser, begrundar och tar all möjlig hänsyn till Sture Linnérs uttalanden i det här hänseendet.

Jag har också påpekat att den här anslagsposten har ökat kraftigt under de senare åren. Det har samband med att de enskilda organisationerna i allt större utsträckning engagerar sig själva i det här arbetet. Det leder till att vi behöver ett större statligt anslag för att möta det engagemanget. Men hittills har det inte varit så, att dessa pengar inte räckt till för de enskilda organisationernas önskemål, utan vi kan läsa i den faktabilaga som finns fogad till propositionen att reservationerna har varit 15-20 26 av anslagen. Jag tyckte att det var riktigt att än en gång understryka hur viktig den här insatsen är. Eftersom just kyrkornas insats betonades här, kan jag också tala om att den absolut största delen av dessa anslag går till missionsorganisationer och sådan verksamhet. Hälften av anslagen tas i anspråk av dem.
Herr talman! Jag har inget alls att erinra mot de synpunkter som Maj-Lis Lööw här framför. Jag menar verkligen inte att mitt inlägg skulle kunna utgöra någon broms vad gäller fortsatta insatser, varken från vederbörande missionsorganisationer eller från riksdag och regering. Jag är snarare tacksam för de ytterligare synpunkter som Maj-Lis Lööw har fört fram, vilka också understryker att vi även i fortsättningen kan påräkna stort intresse och stöd från riksdag och regering.

Herr talman! När nu majoriteten av kammarens ledamöter lämnar denna upplysta lokal precis som skrämda möss lämnar en plötsligt upplyst lokal, skall jag tala om fortsatt valutareglering. Det framstår verkligen som en kontrast att vi, efter det att kammaren i 8,5 timmar talat om internationellt utvecklingsarbete, nu för en kort stund skall tala om nationellt invecklingssamarbete. För det är vad den fortsatta valutaregleringen gäller. De vaksamma ledamöter av kammaren, som har läst allt som presenterats, frågar sig hur moderaterna kan ställa sig bakom en fortsatt valutareglering. Det gör vi, herr talman, naturligtvis mycket ogärna. Man bör, påpekar vi, snabbt komma fram till vissa åtgärder som kan påskynda en liberalisering av valutamarknaden. Det finns väl inget annat land i världen som älskar regleringar så mycket som Sverige, ett land som ju fortfarande är en demokrati och tillämpar marknadsekonomi. På område efter område omgärdas vi av regleringar, och valutaregleringen är en av dem. Vi i detta land tror att vi kan reglera oss fram till ekonomisk tillväxt, till ekonomisk utjämning och ekonomiskt framåtskridande. Men allt detta är givetvis en illusion. Vi moderater pekar på att det finns något som heter valutakommittén, som håller på att utreda denna långvariga valutareglering. Enligt föreliggande proposition skall kommittén slutföra sitt arbete under innevarande år. Vi anser att det är angeläget att denna kommittés arbete inte förlängs i onödan. De expertrapporter som har kommit från valutakommittén pekar på stora brister i nuvarande valutareglering. Bl. a. är den föga lämpad att reglera kapitalrörelserna, den har uppenbart negativa samhällsekonomiska verkningar och försvårar möjligheterna att uppnå ekonomisk balans, något som samtliga partier i denna kammare i andra sammanhang är ense om bör uppnås. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning finns det möjligheter att åstadkomma förändringar i liberaliserande riktning. Enligt vår mening bör därför valutakommittén få i uppdrag att framlägga förslag härom i form av olika delbetänkanden i avvaktan på slutbetänkandet. Tyvärr har utskottets majoritet sagt nej till detta. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 beträffande valutakom Sedan har vi ytterligare en reservation, herr talman, som gäller återbetalning av utlandslån. Som alla vet devalverade Sverige den 8 oktober med inte mindre än 16 96. Enligt regeringen var det en av de bästa händelserna under hösten. Det är klart att en devalvering gynnar vissa företag. Men samtidigt missgynnar den andra företag, som har finansierat sin verksamhet med hjälp av utlandsupplåning, framför allt de nya teknologiintensiva företag som har vuxit fram under 1970-talet och snabbt expanderat. De har i stor utsträckning finansierat sin verksamhet genom att låna pengar på den utländska kreditmarknaden. På den inhemska marknaden kan man inte låna några pengar, eftersom staten lägger beslag på nästan allt. Dessa företag drabbades av en våldsam förlust, när vi plötsligt vidtog denna stora devalvering på 16 4. Det har talats mycket om att det var en offensiv devalvering. Den var naturligtvis raka motsatsen. Man devalverar aldrig i offensivt syfte utan därför att man är så illa tvungen därtill. Inget land i världen, inte ens Sverige, devalverar frivilligt. Regeringen har dock framställt det som om det plötsligt var en ljus idé att devalvera. Tvärtom försämrar man sina bytesförhållanden, bara när man är tvungen därtill. De tidigare devalveringar som drabbat Sverige har inte haft samma förödande verkningar, eftersom vi då inte hade så stor utlandsskuld. Nu drabbades staten av en förlust på ca 15 miljarder genom devalveringen, eftersom utlandsskulden var ca 75 miljarder. Devalveringen betydde att vi måste betala 19 26 mer. Devalverar man med 16 96, får man betala 19 26 mer på sin utlandsskuld. Det blir en omedelbar följd av devalveringen, och det förlorade Sverige 15 miljarder på över en natt. Sedan har vi alla de företag som lånat pengar i utlandet. De drabbades av samma förlust. Med anledning härav har det väckts en motion av Nic Grönvall, vari han tycker att det är helt rimligt att staten går in och på något sätt bistår dessa företag. Det har också talats om att framgångsrika exportföretag såsom en följd av devalveringen gör stora vinster. Hur förfar man då? Jo, då säger man att det inte går att ha så stora vinster. Man måste reducera dem genom en vinstavsättningsreglering på 20 26 och en vinstutdelningsskatt på 20 26. Man tar alltså av de företag som tjänar på devalveringen. Då är det inte mer än rimligt att staten går in och bistår de företag som förlorar på devalveringen. Det tycker säkert Gunnar Sträng, som är väldigt konsekvent i alla sammanhang. Jag vill ge honom den elogen att han på sin tid var en utmärkt finansminister. Många företag hade lånat pengar utomlands, eftersom det inte fanns något utrymme att låna pengar inom landet. Staten lade ju beslag på större delen av kreditutrymmet. Svenska företagares riksförbund har närmare studerat detta. Det visade sig att 8 000 småföretag i Sverige förlorade sammanlagt 2,5 miljarder över en natt på grund av att vi devalverade. Såsom en följd av den 16-procentiga devalveringen skrevs deras lån upp med 19 96. Många av dessa företag passerade då den gräns när två tredjedelar av aktiekapitalet är förbrukat. Det vet alla som är väl insatta i dessa frågor — och det vet givetvis hela riksdagen — att ett aktiebolag, som har förbrukat två tredjedelar av sitt aktiekapital, måste begära sig i likvidation, om revisorerna är vaksamma. Och det är ju alla revisorer. Men detta kan man lindra något genom att staten går in och underlättar för dessa företag. Nic Grönvall är mer generös än vi är inom moderata samlingspartiet. Vi tycker emellertid att man skulle visa större generositet när det gäller möjligheterna för dessa småföretag att i förtid betala av på i utlandet upptagna lån. Generellt kan man dock inte gå in och bevilja lättnader när det gäller att återbetala lån i utländsk valuta. Det är intressant därför att finansutskottets minoritet och finansutskottets majoritet är eniga om att det skulle leda till ett betydande valutautflöde. Riksbanksfullmäktige, där Gunnar Sträng är ordförande, påpekar i sitt yttrande att om hittillsvarande restriktiva regler upphävs, skulle det leda till ett mycket betydande valutautflöde. ”Det ligger nära till hands att anta att snart sagt alla låntagare som över huvud taget skulle ha möjlighet därtill skulle begagna tillfället att förtidsbetala. Riksbanksfullmäktige anser det därför uteslutet att generellt medge lättnader beträffande möjligheterna att återbetala lån i utländsk valuta.” Men det intressanta är — och det tycks inte riksbanksfullmäktige ha tänkt på — att det är en gedigen inkompetensförklaring i fråga om regeringens möjligheter att slå vakt om valutans värde. Eller hur? Regeringen skriver i sin proposition att valutaregleringen är ett medel i penningpolitiken, och det är alldeles riktigt. ”Den syftar till att öka möjligheterna att föra en oberoende penningpolitik”, står det vidare. Hela finansutskottet har ställt sig bakom uppfattningen att så kan man inte säga. Inget land kan föra en oberoende penningpolitik. Alla länder är beroende av en rad olika ekonomiska faktorer, och därför har vi varit ofina nog att korrigera propositionen. Utskottet talar i stället om att föra en självständig penningpolitik. En självständig politik är beroende av olika faktorer, men man väger naturligtvis de olika beroendefaktorerna, och sedan fattar man ett beslut. Att det skulle vara möjligt att föra en oberoende penningpolitik tror inte någon i finansutskottet. Det är bara i finansdepartementet man tror det. Däremot kan man föra en självständig politik, och det ställer vi alla upp på. Sedan säger man i propositionen, och jag tycker att det är rätt intressant: ”Till följd av de stora obalanserna i den svenska ekonomin har penningpolitiken i allt högre grad fått utformas med hänsyn till betalningsbalansen.” Det är riktigt. ”Försvaret av växelkursen står därvid i centrum.” Men då finns det väl ingen anledning att vara orolig för att låta företag lösa in sina utländska lån och förvandla dem till svenska pengar. Om försvaret av växelkurserna skall föras framgångsrikt, måste det betyda att man skall bevara de växelkurser som råder, och då finns det ingen anledning att tro att snart sagt alla företag som har utländska lån skulle förvandla dem till lån i inhemska pengar.

Däremot anser vi att man skulle kunna ha en generösare inställning när det gäller förvandlande av utländska lån till lån i svenska pengar. Enligt riksbanksfullmäktige uppgår de utestående lånen till totalt ca 12 miljarder. Hittills har man beviljat att ca 265 miljoner fått inlösas i förtid. Det betyder att inte mer än ca 2 Jo av samtliga utestående lån har av riksbanken medgivits inlösen i svenska pengar i förväg. 2 Ye är inte mycket. Vi tycker att man borde tillämpa en generösare politik, och det är vad vår reservation nr 2 går ut på. Det är viktigt att fullmäktige visar förståelse för låntagare som råkat i speciella svårigheter till följd av kursförändringarna. Därför trycker vi på att det borde visas större generositet med dispenser när det gäller att återbetala dessa lån i förtid. Särskilt gäller detta mindre och medelstora företag, som inte har några väsentliga exportinkomster eller några utländska tillgångar. Det är just många företag av den sorten som har gått ut och tagit upp lån i utlandet, därför att de inte kunde göra det i hemlandet. De har fått lägre ränta, det är riktigt, och det skall man räkna in. Men sedan har man alltid riskerat en viss devalvering. Den risken har man naturligtvis också räknat in, men ingen kunde ju räkna med att regeringen skulle tillgripa en så stor devalvering som 16 Jo. De devalveringar som tidigare vidtagits av borgerliga regeringar var ju på 6 0, 10 Io resp. 10 20. Genom att vi plötsligt fick en devalvering på 16 Ze drabbades dessa företag av stora förluster. Herr talman! Detta berörs i vår reservation 2. Jag vill avsluta mitt anförande med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid finansutskottets betänkande 41.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 41 om fortsatt valutareglering behandlas proposition 121, och i samband därmed en del väckta motioner. Vi har i utskottet inte kunnat ena oss om skrivningarna i betänkandet, utan den borgerliga sidan har avgett två reservationer. Hugo Hegeland var något ensidig i sin framställning, att det var moderaterna som inte tolererade regleringar. Nu är det faktiskt så att det är en motion, 2295, av Nils Åsling och Rolf Wirtén som tar upp de här frågorna. Motionärerna ifrågasätter om den nuvarande valutaförordningen är tidsenlig och fungerar i den låneekonomi som vi har. Majoriteten i utskottet konstaterar: ”Den ekonomiska politiken har i hög grad utformats med hänsyn till betalningsbalansen. Valutaregleringen är ett betydelsefullt medel i denna politik. Valutaregleringens syfte är att underlätta möjligheterna att föra en självständig penningpolitik.” Nu är det emellertid inte bara motionärerna som har ifrågasatt om denna valutareglering fungerar. Även valutakommittén, som Hugo Hegeland här apostroferade, pekade i sin utredningsrapport på stora brister i den nuvarande valutaregleringen. Det framgår bl.a. av kommitténs expertrapport att regleringen är föga lämpad att styra kapitalrörelserna, att valutaregleringen har negativa samhällsekonomiska verkningar och att den försvårar möjligheterna att uppnå ekonomisk balans. Det är av denna anledning som vi reservanter liksom motionärerna vill att valutakommittén snarast skall utarbeta förslag om en liberalisering av valutaregleringen, så att den anpassas till dagens ekonomiska politik. Det finns redan nu underlag för en sådan ändring. Vi har som bekant redan nu stora svårigheter att klara vår ekonomiska obalans. Vi måste därför på alla områden underlätta, så att vi kan få ekonomisk balans, vilket i mångt och mycket är en teknisk fråga. I reservation 2 tar vi upp återbetalning av utlandslånen. Bakgrunden är de s.k. korglånen, som går tillbaka till mitten av 1970-talet. Från riksbankens sida har det varit ett uttalat önskemål att öka de svenska företagens andel av den svenska upplåningen utomlands. Det har inneburit att bankerna med sin kvotering av den totala utlåningsfrekvensen mer eller mindre tvingat många företag att ta lån utomlands, samtidigt som man från företagens och bankernas sida måste ha varit medveten om de risker som är förenade med utlandsupplåning, i form av kursförluster o. d. Detta har naturligtvis både föroch nackdelar, beroende på den svenska kronans värde. Vad man däremot inte har kunnat förutse är de direkta politiska åtgärder som devalveringarna har varit förknippade med under de gångna åren. Även om svenska företag på sikt får ett förbättrat konkurrensläge i förhållande till andra länder, kvarstår det faktum att många företag, på grund av devalveringarna och utlandsupplåningen, fått en så kraftig skuldökning att konkurser blivit en realitet. Det är i synnerhet de små och medelstora företagen som har råkat illa ut, på grund av att de inte har haft vana vid eller haft administrativa resurser för att handla med utländska valutor. Omfattningen av de här aktuella lånen är mycket stor. Enligt riksbankens statistik uppgick lånen till 12 miljarder kronor vid årsskiftet 1982-1983. Därtill kommer de större lån som företagen själva upptagit i utlandet. Eftersom lånen har så stor omfattning, skulle generella lättnader kunna leda till ett betydande valutautflöde, som — för att undvika en minskning av valutareserven — måste mötas med en ökad statlig upplåning utomlands. Riksbanksfullmäktige säger i sitt yttrande över motionerna att ett upphävande av de hittillsvarande restriktiva reglerna skulle leda till ett mycket betydande valutautflöde.